Herr talman! Thomas Morell har frågat mig om jag avser att verka för en dispens gällande kravet på repetitionsutbildning i YKB under rådande situation och om jag avser att snabbt införa denna dispens och att vara pådrivande i förhandlingarna inom EU. Det korta svaret på Thomas Morells frågor är ja. Regeringen verkar i dag för detta inom EU-arbetet. Regeringen har också remitterat ett förslag som bland annat innebär att yrkeskompetensbevis som skulle ha löpt ut under perioden den 1 februari 2021 till den 31 juli 2021 ska förlängas med sex månader. Våra yrkesförare har en viktig roll i vårt samhälle, och regeringen är medveten om transportnäringens stora behov av förare och de utmaningar de står inför. Regeringen har vid ett flertal tillfällen påpekat för EU-kommissionen att behovet är stort av en förlängning av dispenser för YKB-utbildningar och att detta arbete bör göras skyndsamt. Vi har också framfört behovet av en förlängning av giltighetstiden för yrkeskompetensbevis och tidsfristen för fortbildning. Regeringen driver detta, och jag har varit tydlig med att vi är beredda att vidta ytterligare åtgärder om så bedöms nödvändigt och möjligt.
Herr talman! Jag tackar statsrådet för svaret. Vi har diskuterat denna fråga vid ett par tillfällen. Diskussionen var även uppe i våras, och då kom omnibusförordningen. När vi diskuterade detta för bara några dagar sedan ansåg statsrådet att vi inte skulle gå fram med ett nationellt undantag, men nu noterar jag att det har kommit ett förslag som går ut på remiss om just ett nationellt undantag. Det är bra, och jag ser fram emot resultatet. Dock tar regeringen ett alltför litet steg och är som vanligt sen på bollen. Jag utbildar själv för yrkeskompetensbevis och tillhör dessutom den gamla stammen som fick YKB med hävdvunna rättigheter. Det gäller dem som tog D-behörighet före den 10 september 2008 eller C-behörighet före den 10 september 2009. Det är dessa förra som har skapat den situation vi nu befinner oss i. Övergångsperioden på sju år gick ut 2015 för bussarna och 2106 för lastbilarna. I år och nästa går de ut för D respektive C-behörigheten. Det handlar om drygt 100 000 förare som ligger i detta spann och som ska förnya sitt YKB, men de stora utbildningsinstitutionerna i Sverige har lagt ned utbildningarna på grund av pandemin. Detta försvårar för de förare som har sju timmar kvar att göra för att få sina 35 timmar kompletta. Det spelar ingen roll om det bara är sju timmar som saknas, för man får inget godkänt YKB förrän de är gjorda. Nu ligger utbildningarna som sagt nere, men en viss del sker på distans. Av 330 utbildningssamordnare är min arbetsgivare, som jag för övrigt är tjänstledig från, en av 37 som har möjlighet att utbilda på distans. Man inser ganska snart vilket problem det innebär för transportnäringen när man inte kan få ett flöde i att förare får sina 35 timmar och blir godkända. Förslaget om ett undantag är bra, men man skjuter problemet framför sig. Nu ligger utbildningarna nere, och vi har inte en aning om när de kan komma igång på allvar. För att beta av de 100 000 förarna måste man knuffa in ett antal i den ordinarie utbildningen i höst, och då får man samma bekymmer igen. De hävdvunna rättigheterna och alla de förare som finns i denna grupp har skapat den situation vi nu befinner oss i och som vi i somras befann oss i när omnibuspaketet kom. Enligt Transportstyrelsens beräkningar är det 68 100 förare som behöver utbildning inom den föreslagna dispenstiden.
Herr talman! Jag är lite bekymrad över hur Sverigedemokraterna har adresserat frågan om YKB. Jag har sett rubriker om att 100 000 förare plötsligt står utan YKB, att Sverige står stilla och att vaccinet inte kommer att komma fram. Jag vet inte om det sistnämnda kom från en sverigedemokratisk företrädare; det kan ha varit någon annan. Man bör vara ganska försiktig med att överdriva det som just nu sker. Sverige var tidigt på bollen med dispenser, före EU, när pandemin drabbade oss i våras. Därefter förhandlade vi fram omnibuspaketet, som har gjort att vi har lika regler i hela EU. När smittan ökade under hösten trodde nog många att EU automatiskt skulle förlänga detta. Vi och flera medlemsstater har påpekat att så inte skett, och så sent som på ministerrådsmötet i veckan fick jag besked om att kommissionen arbetar hårt för att snabbt kunna ge besked om en förlängning eller om möjligheten att förlänga omnibuspaketet, vilket givetvis vore den bästa lösningen. Jag tror att de allra flesta ser poängen med att hitta gemensamma lösningar, inte minst när det gäller transporter inom EU. Jag har också varit tydlig med att jag inte vill att vi hamnar i en situation där detta drabbar enskilda chaufförer. Det har utbildats ganska många under detta år, så min fråga till Thomas Morell som säger att bristen är svår är: Hur många fler har utbildats i år än förra året? Jag tror att det är en viktig fråga, för i dag ges det en bild av att det är väldigt många som står utan YKB. Under december är det 2 600, vilket är 1,5 procent av Sveriges alla yrkeschaufförer. För den enskilda chauffören är detta givetvis ett bekymmer, och därför har vi nu gått fram med ett förslag som vi hoppas få synpunkter på. Jag har noterat att Sveriges åkeriföretag och många andra är glada över detta. Förslaget skapar möjlighet till dispens och klarar också ut retroaktiviteten för dem som skulle kunna drabbas så att vi inte i efterhand får chaufförer som kommer i kläm när yrkeskompetensbevisen ska kontrolleras. Vi föreslår också en möjlighet att från och med den 1 augusti ha utbildning helt på distans, vilket skulle innebära att man under den resterande delen av året skulle kunna bedriva YKB-utbildning på distans. Vi får verkligen hoppas att smittläget inte förvärras utan att vi framåt sommaren och hösten har vaccinationskampanjerna färdiga och ett helt annat läge i Sverige. Men om det inte blir så har vi möjlighet att bedriva hela utbildningsverksamheten på distans. Det här är vårt sätt att hantera detta och hitta en snabb och smidig lösning med nationell reglering samtidigt som vi kan vara trygga i förvissningen om att EU arbetar - om än senfärdigt, vilket jag tillsammans med några kollegor har kritiserat vid ministerrådsmötena. Allra helst ska vi få en gemensam europeisk lösning. Om jag förstår Thomas Morell rätt föreslår han att dispens ska ges för hela året. Så än en gång: Hur många fler är det som har utbildats i år jämfört med föregående år?
Herr talman! Jag ska svara på detta. Kurvan följer ungefär samma linje som 2015. Det skiljer lite grann. Hittills har man klarat utbildningarna, men nu ligger de nere. Det är noll som går igenom just nu, förutom några få som kan få utbildning på distans av någon av de 37 som har rätt att utbilda. Det är det här som har skapat hela bekymret. När regelverket skapades fanns en övergångsperiod. Där kunde man välja fem års övergång plus eller minus två år, och Sverige valde plus två år. Vi hade alltså sju år som övergångsperiod, och sedan gick det igång med femårsintervaller. Några europeiska stater antog lagstiftningen direkt när den genomfördes 2008. Vi har inte riktigt samma villkor i de europeiska länderna eftersom varje stat hade möjlighet att välja fem plus eller minus två år. Finland och Sverige valde sju år, och nu sitter vi i en situation där vi har ett antal förare som ska gå igenom den sista sjutimmarsutbildningen någon gång under våren. Om man tittar på de staplar som Transportstyrelsen har lagt ut ser man att det är en omfattande grupp av förare som inte har fått sin utbildning. När det gäller den dispensperiod som regeringen har föreslagit är det 68 100 förare som står på tur för att få en utbildning, men vi har i dagsläget alldeles för få utbildare som kan utbilda på distans - endast 37 stycken. Det är situationen i dag. Sedan ogillar jag resonemangen om att det bara är 1 1⁄2 procent av förarna som drabbas. Var och en av de 2 500 som riskerar att behöva kliva ur systemet har ett hem och en familj som de ska försörja. Det är en liten procentsiffra sett till helheten, men hela diskussionen blir väldigt skev. Jag har inga bekymmer med att en förare kör av sig sitt körkort och därmed blir strandad och inte kan jobba, men att förare inte kan utföra sitt jobb och att delar av Sverige inte får sina transporter utförda därför att det finns en senfärdighet i en byråkratisk process är inte acceptabelt. Det är lite intressant att statsrådet har tillskrivit Sverigedemokraterna förardebatten. Det är lite hedrande egentligen, för det var transportföretagen själva som lade ut artikeln, inte vi. De påvisade hur allvarligt det är och vilka konsekvenser det kan få för samhället om transporterna stannar. Det inser var och en att om transporterna inte kommer fram, oavsett om det gäller industrin, livsmedelstransporter eller läkemedel, är det lika illa. Det får konsekvenser i samhället. Det är alltså inte bara förarna som drabbas utan alla vi andra också, om vi inte kan handla mat, gå på apoteket, hämta våra mediciner eller vad det nu kan vara. Det är därför ett jättestort bekymmer för samhället i stort. Det är bra att regeringen nu har kommit med ett förslag, men det är som sagt för lite och för sent.
Herr talman! Vi är som sagt mitt i en pandemi där smittan fortfarande ökar i delar av landet. Det är en tuff belastning i sjukvården. Det är viktigt att vi är tydliga med att uppmana människor att följa de regler som finns. Väldigt många människor är oroliga. Mot bakgrund av att det är 1,5 procent av yrkeschaufförerna i Sverige som riskerar att stå utan YKB, ett problem som vi praktiskt kommer att kunna lösa med remissen eller med EU:s ingripande, tycker jag att det är anmärkningsvärt att man i den allmänna debatten försöker beskriva det som att vaccin inte kommer fram och att det är stora störningar i det svenska transportsystemet. Dubbelt så många utbildades ju under 2020 som under 2019, trots att utbildningar ställdes in i slutet av november till följd av åttadagarsregeln. Nu skapar vi möjligheter att bedriva utbildningar på dispens, och detta får utbildningsanordnarna anpassa sig efter. Jag tror att det kommer att innebära en ökad volym och möjlighet att erbjuda fler utbildningar när vi skapar den möjligheten. Vi ser till att skapa dispensregler som gäller retroaktivt, och vi ser till att ha ett ordnat regelverk från svensk sida men är tydliga med att också förorda ett europeiskt regelverk och att kritisera, ungefär som situationen var i våras då Sverige gick före och där omnibuspaketet sedan följde och kompletterade. Jag känner mig trygg med den ordningen, men jag känner mig också oroad över att man i sin argumentation försöker skapa en oro som faktiskt är onödig. För den enskilda chauffören är detta naturligtvis ett bekymmer - där har jag varit väldigt tydlig gentemot trafikutskottets ledamöter och i den massmediala debatten. Jag har träffat och pratat med många chaufförer som varit oroade eftersom deras utbildning blev inställd efter åttadagarsrekommendationen. Det är också därför det har varit viktigt att se till att vi får en retroaktivitet så att de inte ska drabbas. Det är inte Transportsverige som kommer att stå still. Thomas Morell och jag helt överens om att transporter är helt avgörande för Sverige generellt; det tror jag att alla infrastrukturministrar i alla tider har skrivit under på. Vi måste göra allt vi kan för att Transportsverige ska fungera, bland annat beskriva vilka utmaningar det innebär att vara yrkeschaufför, hur regelverket ser ut och vilket fantastiskt jobb det ibland kan vara men också hur förutsättningarna kan förbättras. Sedan vi fick en regering under socialdemokratisk ledning 2014 har Sverige drivit just dessa frågor för att se till att vi får ett mobilitetspaket så att inte löner dumpas, med cabotagetrafik och utrikestrafik på svensk mark, och att vi i stället kan ha utstationering från dag ett, vilket gör att de som kommer från andra länder och kör lastbilstrafik i Sverige har rimliga villkor men också att svensk åkerinäring har sjysta konkurrensvillkor. Vi har infört en mängd regler, allt från klampning till sanktionsavgifter och beställaransvar, för att ordna och hyfsa yrkesförarnas vardag och se till att rimliga förutsättningar skapas. Detta är tack vare att vi hade ett regeringsskifte 2014. Som jag har påmint om tidigare när det gäller det parti som Thomas Morell säger sig vilja samarbeta med vid ett regeringsskifte - Moderaterna - lyfte de inte ett finger under sin regeringstid för att skapa ordning och reda. Det var snarare tvärtom - de ville ha djungelns lag när det gäller Transportsverige. Därmed fick vi dumpade löner, dåliga sociala villkor och en dålig konkurrenssituation för svensk åkerinäring.
Herr talman! Vad Moderaterna gjorde innan den nuvarande regeringen tillträdde 2014 har inte med saken att göra. Vi pratar om hur vi ska lösa situationen här och nu för de 100 000 förarna i gruppen som riskerar att inte kunna genomföra sin utbildning. Att det är fler utbildningar i år har att göra med att det följer den kurva där vi har de hävdvunna rättigheterna. Jag har själv utbildat flera tusen förare genom åren i YKB och vet precis hur det ser ut och var det kommer att landa. Det hade gått att förutse med nästan kirurgisk precision när det kommer att inträffa. Om man tittar på hur det ser ut och hur Folkhälsomyndigheten bedömer situationen ser man att det är riktigt illa för vår del just nu med den smittspridning som vi har i samhället. Vi har inte en aning om huruvida det kommer att ta slut i februari eller mars och om vaccin kommer att lösa situationen eller om vi fortfarande kommer att ha en problembild i sommar. Vad händer i så fall, om vi inte kan utbilda på distans i den omfattning som vi behöver? Då kommer vi att stå här och föra samma diskussion igen framåt maj. Den här frågan kommer jag inte att lägga i en byrålåda och vänta på att det hela ska gå över. Jag kan garantera här och nu att den kommer att lyftas upp igen, för vi kommer inte att lösa den med det som ligger på bordet i dag. Vi måste ha en dispens som täcker ett betydligt större tidsspann för att detta ska lösa sig. Som sagt är det 5 000 förare som kommer att drabbas innan regelverket träder i kraft. Det är 5 000 förare som står utan möjlighet att försörja sig under december och januari. Det är illa.
Herr talman! Jag bör påminna Thomas Morell om att det i förslaget finns en retroaktivitet som omfattar förare från och med den 1 november 2020. Det är det första man bör komma ihåg. Det andra är att det under 2020 utbildades 37 000, jämfört med 13 500 under 2019. Det är alltså en avsevärd förstärkning av personer som har fått yrkeskompetensbevis eller den utbildning som behövs - en kraftig förstärkning. Det regelverk som vi nu föreslår gäller ända fram till sex månader framöver, och dessutom handlar det om distansutbildning från och med augusti. Det är sant att ingen kan förutspå hur smittspridningen blir, och det är också därför vi ser till att skapa de här möjligheterna när det gäller både distansutbildning och att se till att dispenserna gäller för den enskilde yrkeschauffören. Men med det som Thomas Morell föreslår, med ett års dispenser, riskerar vi att få en mycket tuff situation för de kvarvarande utbildningsaktörer som finns. Vi vill hitta en lösning där det både skapas en förutsättning för den enskilde chauffören och för Transportsverige att hantera YKB-utbildningarna. Men det handlar också om de aktörer som bedriver utbildningar. De ska kunna ta emot och genomföra detta. Man måste kunna tänka två tankar samtidigt. Vi tror att den lösning vi nu remitterar är den bästa. Det innebär att vi också skapar möjligheter för distansutbildningar. Vi agerar, men vi ser också till att sätta press på EU att kunna agera än snabbare. Jag har varit kritisk till att EU-kommissionen inte redan tidigare har gett besked om en förlängning av Omnibuspaketet. Det borde EU-kommissionen ha gjort i ett läge där man såg att smittan ökade ordentligt i Europa under senhösten. Nu är kommissionen på det, och vi är flera medlemsländer som trycker på. Men i avvaktan på att EU gör detta agerar vi också själva i Sverige.